Herr talman! Herr Jonsson i Mora började sitt anförande med att säga att den här frågan har förts fram vid ett par olika tillfällen i partimotioner från folkpartiet. Tillåt mig, herr talman, att i någon mån korrigera herr Jonsson eller i varje fall lämna en fylligare redovisning av hur frågan tidigare har behandlats. Det är riktigt att frågan väcktes i en folkpartimotion vid 1966 års riksdag, och den motionen överlämnades till den dåvarande socialförsäkringskommittén för att vara tillgänglig vid kommitténs behandling av frågorna om änkepension till frånskilda och pension till änklingar. Men låt mig också nämna att samma år väcktes en socialdemokratisk motion, där man begärde förtur för en utredning med syfte att inom tilläggspen sioneringens ram tillämpa likvärdiga pensionsformer för alla pensionsberättigade med försörjningsplikt. Vid 1967 års riksdag behandlades vidare ett socialdemokratiskt motionspar — vi hade ju två kamrar på den tiden. Förslaget i det motionsparet var mycket fylligt och kan i och för sig betraktas som en skiss till ett framtida pensionssystem. I den motionen togs frågan om jämställdhet mellan män och kvinnor upp, och motionärerna hävdade bl.a. att det ekonomiska skyddet borde vara oberoende av den försäkrades kön. Bakom motionärernas utredningskrav låg framför allt den utveckling som skett på arbetsmarknaden, vilken hade fått till följd att kvinnorna i allt större utsträckning sökte sig ut på arbetsmarknaden. Likaså diskuterade motionärerna frågan om änkeoch tilläggspensioner och efterlyste även på den punkten en lika behandling av män och kvinnor. Frågan huruvida man skulle uppnå denna jämställdhet genom slopande av änkepensionerna eller genom införande av änklingspensioner tog motionärerna inte ställning till men underströk att reformen borde kombineras med övergångsbestämmelser som uteslöt försämringar för äldre förmånstagare. På den punkten räder det alltså inga delade meningar mellan folkpartiet och vårt parti. De socialdemokratiska motionärerna begärde en utredning, och det tillstyrktes av andra lagutskottet. Detta blev också riksdagens beslut. Jag har, herr talman, lämnat denna kortfattade redogörelse för att visa att frågan också har förts fram från vårt håll. När det gäller tankarna om hur ett framtida pensionssystem bör utformas råder det tydligen heller inte några större meningsskiljaktigheter mellan oss. Som herr Jonsson i Mora framhöll har denna fråga nu utretts av socialförsäkringskommittén, och kommitténs förslag ligger helt i linje med den socialdemokratiska motionen. Man har kommit fram till att den mest angelägna reformen är att förstärka pensionsskyddet för efterlämnade minderåriga barn och deras vårdnadshavare, oavsett om dessa är män eller kvinnor. Man vill alltså ge barnen ett bättre skydd under deras uppväxttid. Kommittén föreslår att en särskild pensionsförmån införs benämnd barnpensionstillägg, att åldersgränsen för barnpension inom folkpensioneringen höjs från 16 till 18 år och att nuvarande bestämmelser om hustrutillägg ges motsvarande tillämpning beträffande män. Vad gäller frågan om jämställdheten mellan män och kvinnor, som herr Jonsson i Mora berörde i sitt anförande, så vill jag påpeka att kommittén ägnat ganska stort utrymme åt den saken och bl.a. diskuterat eventuella änklingspensioner. Men kommittén har kommit fram till att den nuvarande änkepensioneringen inte är någon särskilt lycklig lösning, eftersom den ger skydd där detta i vissa fall är mindre motiverat. Vidare konstaterar kommittén att änkepensioneringen fortfarande fyller ett stort behov, och det är väl alldeles riktigt, åtminstone så länge tillgången på arbetstillfällen för kvinnorna är begränsad. Och även om kvinnorna nu strömmar ut på arbetsmarknaden i större utsträckning än tidigare, så finns det speciellt i glesbygderna inte så särdeles många arbetstillfällen för dem. Därför torde kommitténs synpunkter i det fallet alltjämt vara hållbara. Vad änklingspensioneringen beträffar anser kommittén att ett liknande system som finns för änkor rimligen inte kan införas för änklingarna. Inte heller vill kommittén införa en behovsprövad änklingspension, med alla de besvärligheter som ett sådant system skulle föra med sig. Vi har erfarenheter av den saken här i riksdagen — de behovsprövade änkepensionerna har ju givit upphov till åtskilliga motioner under årens lopp från vissa kammarledamöter. Jag skall nu inte längre dröja vid innehållet i kommitténs betänkande utan konstaterar bara att kommittén efter att ha genomlyst alla dessa komplicerade frågor har kommit till den slutsatsen att ett så genomgripande reformförslag måste genomföras i etapper och att övergångstiden måste bli lång. Reservanterna delar såvitt jag förstår kommitténs uppfattning på den punkten. Vi är alltså ense om att det är en stor reform, att den måste ta lång tid och att den måste genomföras i etapper. Utskottsmajoriteten tycker därför inte att det är meningsfullt att nu tillsätta en utredning med uppgift att utarbeta ett konkret förslag och fastställa en tidsplan för reformens genomförande, som motionären och reservanterna kräver. Detta skulle givetvis bli en mycket dyrbar reform, och den måste eniigt vårt förmenande vägas mot andra reformer. Det pågår en pensionsutredning, som bl.a. skall undersöka möjligheterna att sänka pensionsåldern inom folkpensioneringen, och det är för många i denna kammare en särskilt angelägen reform. Utredningen skall vidare undersöka möjligheterna att göra pensionerna värdesäkra, att förbättra pensionsskyddet för unga invalider osv alltsammans mycket behjärtansvärda ting. Vi tycker därför att det är rimligt att man inväntar resultatet av denna utredning, så att det förslag som kommer att framläggas får vägas mot pensionskommitténs och reservanternas förslag. Därtill kommer att de reformer som enligt pensionskommittén kan genomföras på kortare sikt det har också herr Jonsson i Mora framhållit kommer att övervägas inom socialdepartementet. Vi tycker att även den prövningen bör genomföras. Den skall såvitt jag förstår ske samtidigt med prövningen av familjepolitiska kommitténs betänkande angående det ekonomiska stödet till barnfamiljerna. Jag förmodar att många i denna kammare anser det mycket viktigt att genomföra just den reformen, eftersom den enligt förslaget kommer att ge stöd till de grupper i samhället som kanske har det allra sämst ställt. Den prövningen bör givetvis avvaktas. När vi i utskottet diskuterat denna fråga vi har ägnat den stor uppmärksamhet har vi kommit fram till att det nu inte finns någon rimlig anledning att tillstyrka motionen och det är därför vi har avstyrkt den. Jag vill, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

det här gäller måste självfallet vägas mot andra angelägna reformer inom den allmänna försäkringen och den torde — om än väl motiverad — i varje Onsdagen den fall inte kunna genomföras annat än etappvis och under lång tid.” 15 november 1972 Utskottet säger alltså att en reform i denna riktning är väl motiverad. Vi förstår också på vårt håll att en övergång från ett försäkringssystem till ett annat måste ta avsevärd tid. Men när vi har kommit så långt, ser vi, reservanterna och utskottet, saken på litet olika sätt. Reservanterna menar att just det faktum att vi bör se det på litet längre sikt är en anledning till att man gör en utredning och framlägger ett principförslag och en tidsplan för genomförandet. I det sammanhanget har man möjlighet att lägga in just de ekonomiska aspekter som herr Fredriksson framfört. Det är väl i stort sett den enda skillnad som föreligger mellan utskottsmajoritetens och reservanternas uppfattning — bortsett från att vi, som jag inledningsvis påpekade, anser att även hemarbetet i ett framtida pensionssystem borde ge ATP-poäng.
Herr talman! Hemarbetet kan vi väl lämna därhän i dagens debatt, eftersom den frågan diskuterades under vårriksdagen. Vi anser inte att det finns någon rimlig anledning att fastställa en tidsplan för genomförandet av en så här genomgripande reform. Vi anser att det enda moraliskt försvarbara är att det förslag som nu framlagts av familjepolitiska kommittén och det förslag som pensionsförsäkringskommittén anser att man kan genomföra på kort sikt först bör förverkligas. Sedan får vi avvakta pågående utredningar på olika områden. När vi nu är beredda att så småningom genomföra ett stort socialpolitiskt paket är det inte rimligt att försöka fastlägga en tidsplan för vissa av de reformer som kanske ingår i detta paket. Det är på den punkten jag inte kan dela herr Jonssons i Mora uppfattning. Vi vet hur dyra alla dessa reformer är och att vi måste göra en sträng prioritering och noggrant överväga vilka reformer som först bör genomföras. Man bör då givetvis först ta hänsyn till de grupper i samhället som har det största behovet.
Jag har ingenting att invända mot synpunkten att man måste göra en prioritering. Men när det är fråga om en reform av större omfattning kan det också vara anledning att man i god tid tänker igenom hur den bör genomföras. Det hindrar inte att man i första hand genomför reformer som vi anser vara de mest angelägna.

Herr talman! Det finns säkert i vårt samhälle en ganska bred uppslutning bakom uppfattningen att alla människor bör garanteras en hög materiell och andlig standard. En förutsättning för att nå detta mål är att vår gemensamma ekonomiska kaka fördelas någorlunda jämlikt Utformningen av vårt nuvarande trygghetssystem har, såvitt jag förstår, inte i alla avseenden stått i överensstämmelse med detta mål. Tyvärr tvingas vi t.ex. konstatera att vårt trygghetsnät på sina ställen har alltför stora maskor. Dessutom skapar inkomstskillnaderna i vårt samhälle klyftor inom själva trygghetssystemet I sin praktiska tillämpning ger inte de nu tillämpade generella eller selektiva stödformerna den trygghetsgaranti människorna behöver i olika situationer. Vi bör vara ärliga och erkänna att vi långt ifrån lyckats lösa alla de svårigheter människorna i dag upplever som påtagliga. Vi har t.ex. inte förmått att ge alla människor en garanterad sysselsättning. Dessa människor har anledning ställa sig frågorna: Varför får inte vi en garanterad årslön eller livslön? Är det inte rimligt att även vi skall åtnjuta den oskattbara förmånen att ha sysselsättning och garanterad ekonomisk trygghet? Dettz berättigade frågeställningar. Vi bör också vara medvetna om att många av dessa människor tillhör de 800 000 å 900 000 svenskar som tvingas klara sig på en familjeinkomst av under 20 000 kronor om året. Att det är på detta sätt har låginkomstutredningen klart redovisat i sitt kvalificerade arbete. Det är inte svårt att förstå att den enskilde individen i vårt komplicerade samhälle har små eller inga möjligheter att mera direkt påverka de faktorer som ger arbetstillfällen och inkomster. De fria marknadskrafterna, som fått ett alltför stort spelrum, har försvårat möjligheterna till syss tning i stora delar av vårt land under de senaste tio femton åren. Samhället har på grund av en dålig regionalpolitik inte lyckats skapa full sysselsättning i dessa områden. Många människor har också tvingats till sy: tning inom näringsgrenar som brottas med öretag har i många fall arbetat under sämre förhållanden och förutsättningar än företag i andra delar av landet. Det är orimligt att lasta den enskilda människan, den enskilda individen, för att inte ha fått förutsättningar eller möjligheter till högre inkomster. dålig lönsamhet. Dessa Den låga ekonomiska standarden inskränker sig inte enbart till ett problem för dem som inte kan få ett jobb. I vårt s.k. välfärdssamhälle blir riskerna för en snabb förslitning och ökad stress i arbetslivet allt större. Faran för utslagning från en alltmera krävande produktionsapparat är stor. De arbetare — bönder, småföretagare, kroppsarbetare — som tidigt drabbas av fysiska och psykiska skador i denna produktionshets löper risken att för all framtid få en relativt låg standard. Vårt nuvarande försäkringssystem ger dåligt skydd för den s.k. utslagna arbetskraften, för undersysselsatta och för låginkomsttagare. Våra strävanden efter utjämning och jämlikhet har inte gett tillräckliga resultat på dessa områden. Låginkomstutredningen har också klart påvisat sambandet mellan dålig ekonomi och sjukdomar samt andra sociala svårigheter. Det trygghetssystem som vi arbetar med i dag har en stark tendens att konservera de inkomstskillnader som finns i arbetslivet. Det gäller sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen trygghet för alla låginkomsttagare. De r ATP-systemet, som ger dålig inniskor som alltså tvingas leva på en relativt låg standardnivå under sin aktiva tid i produktionen bestraffas ytterligare med dålig trygghet vid sjukdom, arbetslöshet och ålderdom. I dessa avseenden har inte det nuvarande trygghetssystemet fyllt rimliga anspråk på ställda. ittvisa, jämlikhet och solidaritet mot de sämst Det finns också stora grupper som står mer eller mindre utanför ekonomisk trygghet via gällande försäkringsformer. Detta gäller i hög grad ensamstående mödrar, många sjuka och socialt handikappade. Deras ofta enda möjlighet till hjälp är att vända sig till de sociala myndigheterna och där kanske ofta vända ut och in på sina problem. Tyvärr upplever många människor fortfarande denna hjälpform som förnedrande. De väljer i stället att leva under mycket knappa ekonomiska omständigheter. I spåren av dessa ekonomiska svårigheter följer ofta mindre goda sociala miljöer. Dessa utgör ett dåligt utgångsläge för framför allt barnen i dessa familjer. Understödet och hjälpen ger i regel litet utrymme för kulturell utveckling i form av tillgång på TV, dagliga tidningar, böcker osv. och möjligheter att besöka teater och bio. Dessa människor blir också eftersatta i många andra avseenden. rd dessa människor upplever. De får en klasstämpel Det är ingen väl på sig. De känner sig ofta vanlottade. Det är inte så egendomligt att de kanske blir passiva, resignerade och slocknande människor utan aktivitet och intresse och mål. I regel har de också små praktiska möjligheter till politiskt inflytande. Både låginkomstutredningen och framstående experter på socialarbetarhåll har starkt dokumenterat att det nuvarande trygghetssystemet inte ger en tillfredsställande trygghet för t.ex. sjuka, arbetslösa och handi kappade grupper. En del av låginkomstutredningen visar också att de i genomsnitt högsta sociala bidragen utbetalas till höginkomsttagare i socialgrupp 1. Resurser går alltså till grupper, som rimligtvis inte är i särskilt stort behov av detta samhällsstöd. Dessutom är det alldeles klart att den mångfald av olika sociala hjälpformer, som vi i dag arbetar med, ger informationsproblem. I första hand är det de sämst ställda i samhället, som har svårigheter att tränga igenom byråkratin och reglerna. Det är bl.a. utifrån dessa brister i vårt sociala trygghetssystem som allt starkare reformkrav rests från olika håll. Dessa har kommit från såväl experter inom den sociala sektorn som från mitt eget parti och från andra politiska grupperingar. En väg som enligt vår uppfattning är värd att prövas för att finna bättre former för den framtida trygghetspolitiken är den garanterade minimiinkomsten, medborgarlönen eller en allmän socialförsäkring. Det finns såvitt jag förstår ingen anledning att ödsla tid på en diskussion om vilken modell som den bästa. Det kan säkert en kommande utredning klarlägga. Det väsentliga är att täppa till de luckor som finns i det nuvarande systemet. Det g iller att skapa en modell som inte utelämnar några människor. Det gäller framför allt att finna ett system som ger en effektiv utjämning till de sämst ställda i samhället. Det gäller också att finna ett system där man kan få bort socialfallsstämpeln, där informationsproblemen och det byråkratiska krånglet kan reduceras — kanske till och med avskaffas. Denna helhetssyn och detta samlade grepp tas inte enligt vår mening av någon av de nu arbetande utredningarna inom det sociala fältet. Om de politiska mål skall nås som jag inledningsvis antydde, krävs givetvis att denna utredning får en politisk förankring. Utredningens uppgifter får inte enbart begränsas till tekniska problem. Den måste framför allt styras av en politisk viljeinriktning Av dessa skäl ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den reservation

Herr talman! Vi för än en gång en debatt om det svenska trygghetssystemets utformning och om behovet av en samordning av olika insatser för att få så stor trygghet som möjligt. Vi har gjort det vid flera tillfällen under senare år. Det har ibland gällt betänkanden från andra lagutskottet eller socialförsäkringsutskottet, ibland betänkanden från bevillningsutskottet eller skatteutskottet. Oberoende av om ärendet rubricerats allmän socialförsäkring eller negativ inkomstskatt eller något liknande har syftet varit detsamma: att få ett socialt stödsystem som är så effektivt och lättadministrerat som möjligt och når alla de människor som behöver hjälp. Vi är alla medvetna om att det sociala stödsystemet i dag har en hel del organisatoriska oformligheter och luckor, att det delvis innebär dubbelarbete, att det delvis har en föråldrad och otillräckligt samordnad administration. Det brukar visserligen sägas från socialdemokraternas sida att det pågår en översyn på olika områden i syfte att förbättra systemet. Men man måste nog ändå erkänna att en utredning rörande samordning av socialpolitiken inte har gjorts under senare år och inte heller nu pågår. Det finns visserligen sedan i somras en utredningsman som har till uppgift att göra en kartläggning av det socialpolitiska bidragssystemet och att klarlägga om det har brister beträffande samordning. Det kan sägas att detta visar att frågan är aktuell, att en kartläggning har påbörjats. Ja, denna kartläggning kan vara en bra förstudie, men skall vi nå fram till en samordning av socialförsäkringarna, är det fråga om en stor sak inom svensk socialpolitik. Det är en fråga som måste handläggas i en parlamentariskt förankrad utredning. En utredning måste också göras beträffande frågan om en negativ inkomstskatt. Jag har tidigare sagt att jag inte är så säker på att ett sådant system är bättre än nuvarande system, att det är en mera effektiv väg till en bra socialpolitik, men jag finner tanken så intressant att den är värd att närmare prövas. Det har nyligen kommit en intressant bok om svensk ekonomi. Jag tänker på Peter Bohms bok Samhällsekonomisk effektivitet. Han har ett avsnitt om effektivitetsaspekter på fördelningspolitiken, där han bl.a. tar upp frågan om huruvida en negativ inkomstskatt är en effektiv socialpolitik.

Han granskar den negativa inkomstskatten som en tänkbar väg i stället för socialpolitik av traditionell typ för att uppnå de här fyra delmålen. Man kan sammanfatta hans analys så att han finner två övervägande plusfaktorer och två tänkbara minusfaktorer. Han säger att systemet med negativ inkomstskatt tillåter en direkt koppling av bidragen till människornas inkomst och att stödet därigenom kan utgå mer eller mindre automatiskt till de bidragsberättigade. Man slipper mycket av den traditionellt behovsprövade socialpolitiken. Han säger vidare beträffande administrationskostnaderna att ett system med negativ inkomstskatt bör ge möjligheter till besparingar. Det är ett enklare system, som kan ersätta de mera personalkrävande behovsprövningssystemen. Han säger samtidigt att det kan finnas en risk för att bidrag utbetalas till dem som inte anses berättigade vid ett system med negativ inkomstskatt. Det kan nämligen finnas risk för att de som har små eller inga arbetsinkomster icke ger korrekt underlag för utbetalning av bidrag. Det kan också finnas en risk för att arbetsinkomsten kan bli lägre vid en negativ inkomstskatt, genom att man automatiskt skulle få pengar till uppehället. Det kan finnas han säger inte att det finns en sådan risk. Det är en mycket intressant analys som Peter Bohm gör.

Däremot torde den vara mera effektiv vad gäller att verkligen nå ut med kontant stöd till de hjälpberättigade och vad gäller att hålla administrationskostnaderna nere inom socialpolitiken.” Det är värdefull granskning som Peter Bohm här har gjort. Men den är kortfattad, knapphändig och därigenom lite ofullständig som grund för bestämda slutsatser. Det är på tiden att vi nu på allvar tar itu med en samordning av de sociala stödsystemen. En allmän socialförsäkring kan vara en väg, och kanske den bästa. En negativ inkomstskatt kan vara en väg, och vi måste undersöka hur bra den är. Låt oss därför nu få en utredning. Förra året sade utskottsmajoritetens representant att en utredning skulle ta tid många, många år. Det tror jag inte alls på. Däremot blir vi naturligtvis senare färdiga med en utredning om den inte snart får börja sitt arbete. Vi har redan förlorat ett år genom att förra årets riksdag inte biföll krav liknande dem som i dag är aktuella. Vi kommer ändå inte förbi det här problemet. Låt oss därför nu börja med en utredning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av herr Magnusson i

Herr talman! Socialpolitik är i dag de olika insatser av samhälleliga organ, statliga och kommunala, som görs och som har tillkommit under en lång tidsperiod och av skilda orsaker. De reformer som har genomförts på det här området har inte åstadkommit någon fullständig social välfärd, och det har väl inte heller varit syftet med dem. Här uppstår ju ständigt nya behov och anspråk, och därmed flyttas också ambitionerna för vad som mäste anses möjligt och nödvändigt att göra ständigt framåt.

Bristerna inom det socialpolitiska området är väl kända. Låginkomstutredningens rapport och dess öde att i realiteten ha lagts åt sidan liksom debatterna om socialvården och resultaten av de utredningar som hittills gjorts har bidragit till att klargöra dessa brister. Riksförsäkringsverket och sammanhang blottlagt liknande brister. Andra ärenden och i försäkringssammanhang. kommer fram i prejudikat Utskottet hänvisar nu till att arbetsgruppen för låginkomstfrågor har mött gensvar på en framställning om en kartläggning i syfte att klargöra om nuvarande system uppvisar brister i avseende på samordningen av olika bidragsformer, och det är i och för sig intressant och bra. Men även detta blir ju en detaljutredning jämfört med vad vi syftar till i vår motion. Vårt förslag innebär ju att en utredning skulle utmynna i konkreta åtgärder för att täppa igen bristerna, inte för att bara kartlägga dem. Men det faktum att en utredning av detta slag nu ändå har tillsatts visar ju å andra sidan, att man är på det klara med att samordningen ngt framskriden som socialförsäkringsutskottets talesman i fjolårets debatt ansåg. En eller annan svaghet i det nuvarande kanske ändå inte är s; systemet kan kanske den nu pågående utredningen bidra till att komma till rätta med, men den verkligt effektiva samordningen måste vara ett system av det slag som vi föreslår. Jag har oc svårt att se det hållbara i argumentet att frågan är för tidigt väckt. I likhet med herr Mundebo vill jag hänvisa till hur ofta utredningar tar god tid på sig. Det viktiga måste väl ändå vara att en utredning kommer i gång, inte att fråga sig om det är för tidigt. Om andra utredningar under tiden kommer fram till resultat som rör betydelsefulla avsnitt av socialpolitiken och av det område som en utredning om en allmän socialförsäkring skulle handha, måste väl en övergripande utredning kunna ta del av dessa resultat och arbeta vidare med dem. Det avgörande i vårt förslag är att denna utredning också skulle lägga fram lag om en allmän socialförsäkring. ersom denna fråga har diskuterats mycket ingående vid föregående riksdagar, skall jag nöja mig med att här sammanfatta våra motiveringar för de i motionen ställda förslagen på följande sätt. För det första är det principiellt riktigt med ett system som förenar alla former av samhällets stöd vid alla slag av inkomstbortfall. För det andra gäller det frågan om socialvårdens metoder. Med ett enhetligt system skulle de enskilda människornas kontakter med gällande vårdlagar underlättas och socialarbetarna få tid att arbeta mer med vård och behandlingsarbete än, som nu ofta är fallet, med rent administrativa socialhjälpsärenden. För det tredje skulle en allmän socialförsäkring bli ett inslag i den allmänna omfördelningen av kostnaderna mellan stat och kommun som mitt parti i olika sammanhang verkat för. Man skulle också komma ifrån det förhållande som nu råder med olika principer för socialvård i skilda kommuner. I den reservation som är fogad vid utskottets betänkande tillmötesgår man till en del vår motion, men man går som jag ser det bara med oss en bit på vägen. Man tar där bara upp en delaspekt på hela frågan. En garanterad minimiinkomst skulle, liksom de sociallöner som tillämpas i någon kommun, innebära en lösning för en viss tid, men snart skulle kraven om ytterligare samordning göra sig gällande igen, och då skulle det vara dags att återkomma med motionsyrkanden liknande dem vi nu har framfört. Herr Andersson i Nybro såg ingen mening i att nu diskutera vilken väg som är den rätta garanterad minimilön, medborgarlön eller allmän socialförsäkring. Det skulle en kommande utredning klargöra, menade han. Men då kan väl inte utr dningens uppgifter begränsas till den ena möjligheten, utan de måste gälla så att säga helheten. Herr talman! finns någon reservation i linje med våra motionskrav, ber jag att få yrka tersom det på grund av olika omständigheter inte

Herr talman! I det här ärendet om en allmän socialförsäkring fördelar sig partiernas representanter på ett något ovanligt sätt på de olika ståndpunkterna. Utskottets betänkande är från vänsterpartiet kommunisterna. Den fö utskottets folkpartister och centerpartister. Utskottsmajoriteten bildas av de socialdemokratiska och moderata ledamöterna. Redan detta är i och för sig litet ovanligt, men det blir än egendomligare, om man något känner till hur de olika partierna i andra sammanhang och tidigare har tällt sig till den här frågan. Den är ju på intet ätt ny, och det är på intet ätt bara vänsterpartiet kommunisterna som motionsledes har intresserat sig för den genom åren. Jag tror att det i samtliga partier ett antal år har funnits ett starkt intresse för att söka sig fram på vägar i riktning mot en allmän socialförsäkring, garanterad minimiinkomst, negativ inkomstskatt eller vad vi allt kan kalla det och hur vi kan utforma det. Men det är väldigt besvärliga frågor man har att göra med. Såvitt jag vet, har man ingenstans i världen ännu lyckats införa ett system med garanterad inkomst eller negativ skatt, ett system som fungerar. Det finns regler och lagar om garanterad minimiinkomst i vissa delstater i Amerika t.ex., men för att undvika tekniska och praktiska komplikationer har man blivit tvungen att sätta beloppen så lågt att de inte spelar någon verklig roll för människornas försörjning. Det går inte att leva på dem. Det är väl framför allt två problem — det finns många fler — som man alltid stöter huvudet emot, när man söker sig fram i de här rätt svårframkomliga markerna. Det ena är marginaleffektproblemet, den hundraprocentiga marginaleffekt vid inkomstgränsen som förefaller att vara nästan oskiljaktig från ett system med garanterad inkomst, förutsatt att summan sätts så högt att den får verklig betydelse som försörjningsbas. Det andra är naturligtvis frågan om hur en försäkring skall kunna omfatta vad som skulle kunna kallas frivillig inkomstlöshet. Försäkrings tanken bygger ju på — vad det än är man försäkrar — att man försäkrar = Nr 117 sig mot olycksöden av olika slag, som kan drabba alla men erfarenhets Onsdagen den mässigt icke drabbar alla och över vilka den försäkrade själv inte har 15 november 1972 något inflytande. Man kan försäkra sig mot eldsvåda. Däremot kan man inte försäkra sig mot av den försäkrade själv anlagd mordbrand — inget försäkringsbolag tar en sådan försäkring. Vi vet att när vi sysslar med garanterad minimiinkomst och sådant stöter vi på detta problem. Skall försäkringen vara så generell att den utgår till alla som saknar inkomst av viss storlek, oavsett skälet, oavsett om man själv har valt att försätta sig i den situationen? Eller skall vi vara tvungna att ha kvar någonting av det vi har i dag, att även den människan skall ha sin nödvändiga försörjning men efter individuell prövning och i samband med egentligen aldrig upphörande försök att få personen på bättre tankar och inpassad i ett normalt arbetsliv? Jag tänker inte i övrigt, herr talman, fördjupa mig i komplikationerna. Jag har bara velat nämna att det faktiskt finns mycket besvärliga frågor att ta ställning till och att de väl motiverar en utredning. I England föreligger sedan någon vecka tillbaka en mycket intressant skrift i det här ämnet. Den engelska konservativa regeringen har lagt fram förslag, en s.k. grön bok, till just garanterad inkomst och negativ skatt. När det blir ordentligt penetrerat är det möjligt att vi kan få en del uppslag den vägen.

Av den anledningen skulle man mycket väl ha kunnat tänka sig att moderata samlingspartiets ledamöter i utskottet hade ställt sig på samma linje som folkpartister och centerpartister. I sakfrågan tror jag att vi är överens, och det skulle inte förvåna mig om även resten av utskottsmajoriteten — den socialdemokratiska gruppen — i långa stycken har liknande önskemål och liknande uppfattningar. Sedan återstår egentligen bara den mer utredningstekniska frågan: Skall vi göra det just på det här sättet och just nu? Jag har suttit och försökt bilda mig en uppfattning om vad de olika åberopade utredningarna — som arbetar med frågor i närheten av det område det här gäller — egentligen sysslar med och vad man kan vänta sig av dem. Det är väldigt mycket, och det är delvis frågor som måste bli helt avgörande för hur den här väckta frågan skall behandlas redan på utredningsplanet. Jag är rätt säker om att skulle vi i dag få en parlamentarisk utredning med uppgift att undersöka frågan om garanterad minimiinkomst och negativ inkomstskatt skulle den utredningen bli tvungen att mer eller mindre ajournera sig i väntan på resultatet av pågående utredningar. Man kan knappast börja utan att avvakta åtminstone en del av detta. Det är klart att man kan göra tekniska undersökningar etc. vid sidan av, medan man väntar, men vänta måste man faktiskt. Därför tycker jag att man i det här läget inte kan göra mycket annat än hoppas att de som nu arbetar med olika bitar av Nr 117 komplexet Onsdagen den redan är beställt och sedan kan gå vidare. 15 november 1972 Herr talman! Med dessa ord har jag velat motivera att jag — och jag call skynda sig, så att vi verkligen får fram det underlag som st tror att det också gäller mina partivänner i riksdagen — trots ett mycket En allmän dd sne starkt intresse för frågan i sak ändå utan svårighet finner mig kunna socialförsäkring stödja utskottsmajoriteten i det ärende som just nu föreligger.

Herr talman! Såsom nyss framförts från den här talarstolen har frågan om en allmän socialfö säkring tidigare varit uppe till behandling i riksdagen. Visserligen är frågans historia här i riksdagen ganska kort, men ändå litet grand säregen. Frågan väcktes första gången 1969, och den gången förelåg två motioner från socialdemokrater. Frågan kom igen 1971, och då väcktes två motioner: en centerpartimotion och en vpk-motion. Nu har vi den åter till behandling år 1972. Hela den argumentering för att få en samlande socialförsäkringsutredning som framförts av bla. herr Anders son i Nybro kan man återfinna i motionerna av år 1969 från socialdemokratiskt håll. Vi är fullt överens om att man så småningom blir tvingad att företa en sammanfattande utredning. Motionerna år 1969 remissbehandlades självfallet; de skickades till de stora, tunga instanser som brukar utnyttjas i dessa sammanhang. Så gott som samtliga remissinstanser var överens om att frågan var för tidigt väckt. Man borde framför allt avvakta de pågående utredningar som berörde detta område. Dessutom menade man att en del nyss tillsatta utredningar, som ännu inte hade börjat sitt arbete, borde få möjlighet att avlämna sina betänkanden. Om nödvändigheten att företa en sammanfattande utredning är vi alltså helt överens — det är bara i fråga om tidpunkten för att tillsätta denna som våra uppfattningar skiljer sig. I debatten har låginkomstutredningen åberopat till har en särskild arbetsgrupp tillsatts som skall och som alla känner a utvärdera de resultat som låginkomstutredningen kommit fram till. Beträffande frågan om de socialpolitiska åtgärderna har arbetsgruppen i en framställning till socialministern framhållit bl.a.: ”Det socialpolitiska reformarbetet har syftat till och även fått till följd att allt flera behovsområden har kommit att täc trygghetsanordningar genom ett efterhand allt mera utbyggt system. Det rikt differentierade systemet av regler för olika socialpolitiska bidrag gör det emellertid svårt att i vissa avseenden överblicka systemets konsekven ser beträffande rätten till bidrag för medborgare i olika situationer. Den ovan nämnda uppsökande verksamheten kan här väntas ge vissa praktiska erfarenheter av brister i det nuvarande bidragssystemet. Det är samtidigt angeläget att en inventering företas, som har till direkt syfte att utröna de brister som kan finnas bl.a. i avseende på hur de skilda delformerna i systemet passar samman.” Man är medveten om att det antagligen föreligger brister i systemet, men man vill tekniskt granska dessa. Socialdepartementets chef tillkal lade den 20 juni 1972 en sakkunnig för att utreda dessa frågor. Här kommer man in på den problematik som bl.a. herr Carlshamre berörde, att frågan är så komplicerad att man bör avvakta de pågående utredningarnas resultat. Därefter skall man ta reda på var det verkligen brister. Efter en sådan kartläggning tror jag att man har fått en god start för en parlamentarisk utredning som ändå kommer att få ett mycket omfattande arbete. Jag nämnde inledningsvis att frågan har fått en något säregen behandling. På en vpk-motion i år har de borgerliga ledamöterna i utskottet stött sig i en reservation. Jag förstår mycket väl att fru Marklund som representant för vpk inte helt kan ansluta sig till den reservationen. Visserligen är klämmarna i den borgerliga reservationen 1971 och reservationen i år ungefär likartade — man vill ha en utredning som skall ta sikte på antingen en socialförsäkring eller ett system med garanterad minimilön. Men när man läser motiveringarna upptäcker man att det ändå finns vi År 1971 slog man i reservationen fast: ”Allmän enighet råder om att det sociala trygghetssystemet på sikt bör förstärkas.” I motiveringen i årets reservation finns inte en rad om att man behöver förstärka det sociala systemet. 1971 sade man: ”Den sannolika höga andelen indirekt skatt även på lång sikt irper kravet på en garanterad inkomst.” Detta kommer igen i 1972 års reservation men betydligt starkare understruket. Där säger man: ”Samhällets stödåtgärder har byggts ut under en lång följd av år. Som ett resultat av denna utbyggnad och av andra samhällsåtaganden har skattetrycket, skatterna har ökat kraftigt i betydelsi rskilt under senare år, skärpts. Inte minst de indirekta ” Man får lätt en känsla av att det egentligen är skattesystemet som reservanterna vill komma åt med utredningen och inte en förstärkning av det sociala systemet. Jag har inte mycket mer att tillägga. Utskottsmajoriteten och reservanterna är ganska eniga om att man så småningom bör få en utredning till stånd; det är gången av ärendet som vi inte är överens om. Vi menar för vår del att den tekniska kartläggningen bör göras först så att vi får reda på var felen ligger, och därefter kan vi om tekniska utredningen visar att det finns skäl därtill — tillsätta en parlamentarisk utredning.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

Herr talman! Vi tycks i mycket vara ense om att det finns ett behov av att bättre samordna socialpolitiken än vad som är fallet i dag. En huvudfråga är då: När skall en utredning härom göras? Det har sagts att man bör vänta därför att det pågår andra utredningar; en utredning som skulle tillsättas nu måste bara ajournera sig. Den som inte vill få en fråga belyst kan säga så. Det pågår ständigt en översyn av olika delar av socialpolitiken. Skall vi vänta på att systemet skall vara någorlunda färdigt, då får vi alltid vänta. Ett socialpolitiskt system blir aldrig färdigt, det måste ständigt reformeras. Men om man verkligen vill få frågan belyst, då är den rätta tidpunkten att göra det just nu. Vi måste få bättre underlag för fortsatt utredningsarbete, få olika alternativ för utformningen av den framtida socialpolitiken belysta. Om vi exempelvis kommer att gå över till en beskattning av flera sociala förmåner och därom torde vi komma att besluta nästa år måste vi pröva hur socialförsäkringen fortsättningsvis skall utformas i ett sådant system. Hur skall t.ex. den framtida arbetslöshetsförsäkringen se ut, den framtida familjepolitiken etc.? Och hur skall socialförsäkringarna utformas när vi om några år får en ny socialbalk? Just nu är rätta tiden att påbörja det utredningsarbetet, så att vi har materialet framme om ett par år, då vi skall besluta om väsentliga delar av vår socialpolitik. Får jag sedan tillägga att herr Karlsson i Ronneby fick alldeles onödiga känslor då han läste reservationen vid utskottsbetänkandet.

Herr talman! Den här frågans historia är kanske ändå inte riktigt så kort som herr Karlsson i Ronneby redovisar. Redan på 1940-talet aktualiserade dåvarande Sveriges kommunistiska parti ett socialpolitiskt program där tanken på ett enhetligt socialförsäkringssystem var genomgående. Den framfördes då också i riksdagssammanhang. Nu tycks ju frågan, i all enighet om betydelsen av en sådan här utredning, vara: Skall utredningen göras just nu? Man talar om att det kanske blir nödvändigt att ajournera en sådan utredning medan andra utredningar arbetar fram sina förslag. Men när socialutredningen tillsattes 1967 pågick också en massa andra utredningar på det socialpolitiska området, och de hindrades inte på något sätt i sitt arbete av att det tillsattes en utredning till. Jag kan inte heller se att det skulle vara något hinder i ett sådant här sammanhang

Ofta uppkommer besvärande eftersläpning av avgiftsinbetalningarna, då den fastställda preliminära avgiftssumman inte svarar mot det verkliga avgiftsunderlaget.

Det gläder mig att utskottet har ägnat motionen stor uppmärksamhet och att man ställt sig positiv till de synpunkter som där kommer till uttryck.

Det är utredningen om företagens av avgiftsutredningen. Den förra utredningen har i sina direktiv inte alls att behandla den här problematiken, och det har knappast heller avgiftsut redningen. Den utredningen pågår inom riksförsäkringsverket och har till uppgift att framlägga förslag om överflyttning ifrån detta verk till de lokala skattemyndigheterna av debitering och uppbörd av arbetsgivarav gifter till den allmänna försäkringen m.m. Det är allt vad som sägs också i direktiven. Utredningen har alltså en mycket begränsad uppgift Men är det nu så, som utskottet menar, att den utredningen kan ta upp den fråga som jag har aktualiserat i min motion, så är det utomordentligt värdefullt. Nu vet jag, att den utredningen beräknas vara färdig före årets slut. Men jag hoppas att den har en tidsmarginal som gör det möjligt att verkligen ta upp den här frågan och föreslå någon lösning I förhoppning om att det är fallet har jag inget annat yrkande än utskottet

Herr talman!

Många gånger kan stora avvikelser bero på att företagens möjligheter till jämkning medför att de avsiktligt betalar in för låga preliminära avgifter.

— Jag vill nöja mig med detta exempel för att visa på svårigheterna att göra inbetalningarna direkt och definitivt under det år som avgifterna ATP-avgifterna direkt till löneutbetalningarna är: knappast möjligt. Vid beräkning av ATP-avgifter skall nämligen avdrag göras på arbetstagarens inkomster med ett basbelopp, och om arbe Även om ett enigt utskott i viss omfattning delar motionärens intentioner anser vi att de utredningar som arbetar med dessa frågor bör få komma med sina förslag innan ställning tas. Herr Westberg i Ljusdal ifrågasätter visserligen om utredningarna kommer att ta upp denna problematik. Jag förmodar dock att åtminstone den s.k. avgiftsutredningen kommer att få syssla med detta problem, eftersom denna utredning skall framlägga förslag om en överflyttning av arbetsuppgifter till de lokala instanserna. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkande nr 30.
Herr talman! Jag tvivlar inte ett ögonblick på att vissa svårigheter kan vara förknippade med lösningen av detta problem. Men då det för många mindre fö ligt svårt problem och eftersläpningen där kan få mycket ödesdigra följdverkningar, anser jag att man måste gripa sig an med problemets lösning. Jag upprepar att jag skulle anse det mycket värdefullt om avgiftsutredningen verkligen tar upp problemet och försöker åstadkomma en lösning.

Herr talman! Den reservation som är fogad vid detta utskottsbetänkande behandlar två motioner som kammarens ledamöter har varit i kontakt med tidigare. Jag vill ändå säga ett par ord om var och en av dessa motioner.

En sådan möjlighet skulle vara av mycket stor betydelse vid det tillfälle då ett nyfött barn är sjukt och av den anledningen måste vistas på sjukhus och alltså inte kan vårdas direkt av modern. Det skulle vara mycket värdefullt för modern att ha möjlighet att vara hemma när barnet kommer hem från sjukhuset, och det är viktigt att moder och barn kan få den kontakt som annars modern skulle ha haft direkt med det nyfödda barnet. Det inträffar ju att barn föds för tidigt och måste ligga i kuvös under kanske ett par månader.

Det innebär alltså att man helt enkelt räknar vid havandeskap med att 30 dagar bör vara tillräckligt för att modern skall kunna sjukhus, inte skulle tillgodose moderns behov av vila och återhämtning återhämta sig. Vi reservanter påpekar att det finns en regel i arbetarskyddslagen som innebär förbud mot arbete inom vissa yrken under de första sex veckorna efter nedkomsten, och vi menar att den regeln ger tillräckligt skydd för att modern skall kunna få den vila hon är i behov av. Utskottsmajoriteten hänvisar också till förslag som framlagts av familjepolitiska kommittén. Detta förslag innebär att tilläggssjukpenning vid havandeskap skall förändras till föräldrapenning och att den skall kunna utgå under 240 dagar, alltså längre än för närvarande, då gränsen är satt till 180 dagar.

Det kan alltså innebära betydande svårigheter för familjen att i en sådan situation på bästa sätt ta hand om sitt barn. Vi finner det mycket angeläget att riksdagen nu verkligen prövar om den inställning man har intagit tidigare till denna fråga.

Arbetar man 31 dagar under denna tid förlorar man tilläggssjukpenningen för hela den återstående tiden, men om man nöjer sig med 30 dagar har man möjlighet att få till Motionärerna menar att det nu kan vara dags att avskaffa den här regeln. Jag vill gärna påpeka att motionärerna är representanter från fyra partier. Det är en representant från vardera folkpartiet, socialdemokraterna, moderaterna och centerpartiet.

Jag skall be att få läsa några rader på s. 11 i socialförsäkringsutskottets betänkande år 1972. Andra lagutskottet ”underströk att de skyddsoch vårdsynpunkter som låg bakom reglerna om tilläggssjukpenning vid barnsbörd inte i tillräcklig grad lät sig förenas med ett system där det utan några konsekvenser i försäkringshänseende överläts åt kvinnan själv att bestämma i vilken omfattning hon skulle utnyttja ledigheten”. Det är ganska märkligt att utskottsmajoriteten inte på något sätt har tagit avstånd från detta uttalande, som jag tycker återspeglar en 83 förmyndarattityd som man borde ha kommit över vid det här laget och som passar mycket dåligt i dagens debatt om kvinnans jämställdhet. Vi menar att modern själv är fullt kapabel att avgöra vad som är lämpligt i just hennes situation. Vi har i reservationen också påpekat att effekten kan bli den motsatta mot vad man avser. En moder kan t.ex. ha börjat förvärvsarbeta och kansk råkat upptäcka efter att ha hållit på i mer än 30 dagar att hon inte orkar med, att det var tyngre än hon räknat med. Hon kan då inte dra sig tillbaka från detta förvärvsarbete utan måste fortsätta. Detta kan vara menligt både för hennes hälsa och för skötseln av hem och barn. Familjepolitiska kommittén har ett förslag som även berör den här motionen. Man föreslår att 30-dagarsregeln skall tas bort, men man ser det som en mer långsiktig historia. Över huvud taget är familjepolitiska kommitténs förslag långsiktiga. Man tar upp en del ting som led i ett program för åren 1974—1976. Utskottsmajoriteten vill helt nöja sig med att avvakta vad som kommer att hända med kommittéförslaget. Men vi menar att det enhälliga förslaget från familjepolitiska kommittén kan tas som ett ytterligare motiv för att nu gå till verket och ändra dessa bestämmelser Det skulle inte innebära någon som helst svårighet att ändra denna bestämmelse. I motionen och i reservationen föreligger förslag till lagtext.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

Herr talman!

Det är inte så att modern, i och med att ett spädbarn blir intaget på sjukhus, automatiskt kan återuppta sitt förvärvsarbete. Dels kan, som vi anfört i motionen, sjukhusvistelsen vara så pass kort att det inte är tänkbart med hänsyn till vikarie som är anställd för tjänsten, dels kan barnets sjukhusvistelse för modern innebära påfrestningar och bundenhet av sådan art att det är praktiskt omöjligt för henne att återgå till förvärvsarbete. Hon kan behöva amma barnet eller lämna modersmjölk till sjukhuset. Är resorna långa till sjukhuset lägger redan detta hinder i vägen för förvärvsarbete. Ofta bedömer också läkaren det som angeläget att modern vistas på sjukhuset så mycket som möjligt för att ge barnet den fysiska kontakt som bedöms så viktig i den första späda åldern. Fröken Bergström talade nyss om värdet av att mamman är hemma när barnet kommer hem från en eventuell sjukhusvistelse. Det är säkert viktigt. Men det kan vara nog så viktigt att hon finns till hands under den = Nr 117 dear alt Då "end Onsdagen den Motion 964 har remitterats till Försäkringskasseförbundet och riksför 15 november 1972 säkringsverket. Båda remissinstanserna har varit positiva till yrkandet i - motionen. Riksförsäkringsverket avstyrker dock bifall till motionen, och det paradoxala är att man gör det med hänvisning till att tillämpningen av ; vid havandeskap den här bestämmelsen är mycket liberal och man hävdar att motionsyrkandet i praktiken redan är tillgodosett. Om det är så, är väl detta snarast ett skäl att snabbt anpassa lagbestämmelsen efter praxis. Nu vet jag att det finns fall där dennå liberala tolkning inte görs, och det är anledningen till att motionen väckts. Utskottet påpekar att familjepolitiska kommittén i sitt betänkande Familjestöd föreslagit att den här lagparagrafen skall ändri S precis så som vi har yrkat i motionen 964. Kommittén har ansett att föräldrapenning skall kunna utgå även när fi äildrarna är förhindrade att utöva den direkta vården, därför att barnet är intaget på sjukhus, och föreslår att en uttrycklig regel med denna innebörd införes i lagen. Utskottet föreslår nu att man skall avvakta den fortsatta behandlingen av familjepolitiska kommitténs förslag, dvs. man skall avvakta den proposition som väl så småningom skall bli resultatet. Även om jag inte riktigt inser varför man inte redan nu kan fatta beslut i en fråga varom alla tycks vara överens, skall jag, herr talman, låta bli att ställa något yrkande. Jag förutsätter att frågan snabbt blir löst i samband med den väntade propositionen om familjestödet.

Herr talman! Låt mig börja med motionen 964, som fröken Andersson i Stockholm talade för. Det är en motion som det inte finns någon reservation och inget särskilt yttrande till i betänkandet. Denna motion har kommit till stånd, såvitt jag gjort mig underrättad, på grund av att man någonstans hittat ett enstaka fall som inte fått ersättning enligt riksfö säkringsverkets anvisningar. Jag vill påstå att ingen lagändring i världen kan utformas så att man kan undvika att det inträffar olycksfi all i arbetet på den punkten. jag vill framhålla att riksförsäkringsverket har sagt i sitt remissyttrande att departementschefen har uttalat att man skall se mycket liberalt på sådana fall där barnet vistas på sjukhus. Man anser sålunda att modern har barnet i sin vård om det inte redan vid början av sjukhusvistelsen klart kan sägas ut att barnet kommer att vårdas på sjukhus under mycket lång tid. Såvitt jag har kunnat göra mig underrättad sker den tillämpningen i försäkringskassorna i enlighet med de anvisningar som finns. Fröken Bergström talar för motionen 985, som tas upp i den vid betänkandet fogade reservationen. Där föreslås att när ett barn är sjukt och ligger länge på sjukhus skall modern ha rätt att uppskjuta uttagandet av sin tilläggssjukpenning för att kunna vara med barnet. Man talar om att barnet behöver detta stöd och denna vård. Det låter bestickande enkelt, och man säger att det är fråga om en mindre justering av gällande lagstiftning för att detta skall kunna komma till stånd. Man talar hela tiden om modern. Vi har väl fått ett modernare tänkesätt, inte minst sedan familjepolitiska kommittén framlagt sitt förslag, där det ju talas om föräldrar. Men jag skall bortse från det när jag fortsätter att tala för utskottet i sammanhanget. Det sägs i reservationen att uppskov med havandeskapsledighet skulle medföra att ”modern fick ekonomisk möjlighet att under viss tid ta vård . Det anges inte hur länge. Man om barnet efter en sådan sjukhusvistelse har ingen aning om huruvida det gäller ett års eller två års sjukhusvistelse. Då kommer en mycket väsentlig fråga med i bilden, nämligen föräldrarnas anställningsskydd. Om de kommer till arbetsgivaren efter ett eller två år, när barnet har vårdats på sjukhus, och begär denna ledighet — tror ni att de får den då? Det hjälper ju inte att vi har lagstiftat om att de skall ha rätt till pengar, om de inte får ledigheten. Är inte det förslag litet mera realistitskt som familjepolitiska kommittén har lagt fram i sitt slutbetänkande? Där begär man att det lagstadgade anställningsskyddet skall utökas och gälla t.o.m. åtta månader, och man begär vidare att nuvarande moderskapspenning och tilläggssjukpenning skall ombildas och i fortsättningen kallas föräldrapenning, som skall kunna utgå under 240 dagar sammanlagt för modern och fadern föräldrarna skall ha rätt att alternera och vara hemma hos barnen. Låt vara att detta inte är tillfredsställande enligt motionärerna, men så vagt formulerade är både motionen och reservationen att utskottet anser att man inte kan ta ställning. Lagändringar kan inte ske så lättvindigt som med mindre justeringar i sådana viktiga frågor där det gäller både anställningsskydd och ersättningstid. Sedan till motionen 986 och 30-dagarsregeln. Jag vill erinra om att 30-dagarsregeln kom till 1969 på förslag av familjepolitiska utredningen. Fröken Bergström citerar valda delar på s. 11 i utskottets betänkande.

Fröken Bergström talar om att detta är enkelt vi bör besluta omedelbart. Men hur många gånger har inte kammarens ärade ledamöter upplevt att man gått upp och talat om sin egen motion, som givit till resultat att en utredning skall tillsättas, och ansett att detta varit ett verkligt fall framåt man har lyckats med sitt motionsyrkande. Så kommer då en utredning till stånd och framlägger så småningom sitt slutbetänkande. Remisstiden är utgången och remissyttrandena är föremål för behandling i departementet. Då, innan detta är klart, begär man lagstiftning! Jag börjar faktiskt fundera litet grand över allvaret dels när man begär en utredning, dels när man ser på en utredning vars betänkande ännu inte har resulterat i ett förslag från departementet. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkandet nr 32.

Nr 117 Herr talman! Det vi talar om är ju innehållet i 3 kap. 13 § lagen om Onsdagen den allmän försäkring, där det klart stadgas att sjukpenning skall utgå ”endast — 15 november 1972 om kvinnan har eller på grund av sjukdom är förhindrad att hava barnet i fer er sin vård”. Nu säger fru Håvik att olycksfall i arbetet kan alltid inträffa.

Herr talman! Först ett par ord beträffande motionen 964, som fröken Andersson i Stockholm berörde.

Vi menar att det bör finnas lagregler som ger möjlighet för modern att välja vad som är det ästa och lämpligaste i hennes egen situation. Fru Håvik tog sedan upp några resonemang kring motionerna 985 och 986, och i första hand förvånar hon sig där över att jag, när jag berör motionen 985 beträffande uppskjutande av havandeskapsledigheten, hela tiden talar om moderns och inte om föräldrarnas möjlighet till ledighet. Nej, jag talar om modern på grund av att det här rör den lag som gäller i dag och inte den lag som någon gång kan komma på grund av familjepolitiska kommitténs förslag. Vidare anmärker fru Håvik på att vi inte säger någonting om tidpunkten då modern skall kunna få ta ut den här ledigheten — om det skall kunna vara ett eller två år efter det att barnet är fött, ifall barnet vistats på sjukhus under så pass lång tid. Nej, vi har inte tagit ställning till den saken, och vi tror att det problemet inte kommer att vara särskilt stort. De flesta fallen kommer att gälla tid som ligger förhållandevis nära nedkomsten. Men även i andra fall bör den här möjligheten kunna finnas, för det är inte mindre angeläget att modern skall kunna ha möjligheten att ta vård om barnet när det kommer hem, även om barnet har vistats på sjukhus under förhållandevis lång tid. Fru Håvik frågar också hur arbetsgivarna kan komma att ställa sig i en sådan här situation, om modern begär ledighet. Ja, där menar jag personligen att man borde kunna få fram regler som innebär att möjligheten för modern att få ledighet under dessa alldeles speciella omständigheter blir fastslagen. Jag har inte den negativa uppfattningen att arbetsgivarna skulle avslå en begäran om ledighet bara därför att det inte finns någon sådan regel som jag nyss nämnde. Sedan sade fru Håvik att vi har ställt ett mycket vagt yrkande.

Reglerna för Å När det sedan gäller motionen 986 talade fru Håvik om att tilläggssjukpenning familjepolitiska kommittén föreslår att den regel det här avskaffas, men att man tydligen gör det mest av praktiska skäl och därför att både modern och fadern skall ha rättighet att ta ledigt i samband med att man får barn i familjen. Därför föreslår man att 30-dagarsregeln rörande förvärvsarbete skall avskaffas. Jag är inte helt övertygad om att man har gjort det av enbart praktiska skäl. Om kommittén hade haft mycket allvarliga invändningar mot att avskaffa regeln, alltså invändningar av den typ som anförs varje gång motioner i denna fråga behandlas, då är det inte så säkert att familjepolitiska kommittén hade lagt detta förslag. Slutligen ville fru Håvik så att säga dräpande slå fast att här finns nu ett utredningsförslag, och då väcker man en motion med be ändring i lagen. Men det har ju väckts åtskilliga motioner i denna fråga innan utredningsförslaget förelåg, och då kan man väl inte ta förslaget från utredningen som motivering för att betrakta det som mycket olämpligt av motionärerna att framställa sitt yrkande. Jag tycker inte att det fördenskull finns någon anledning att uppskjuta ett ställningstagande. Herr talman! Jag ber på nytt att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Fröken Andersson i Stockholm citerade 3 kap. 13 § lagen om allmän försäkring, som mycket riktigt stadgar att tilläggssjukpenning utgår fr.o.m. den trettionde dagen efter förlossningsdagen endast om kvinnan har eller på grund av sjukdom är förhindrad att ha barnet i sin vård. Redan där talas det om sjukdom, och då är barnets sjukdom jämställbar. Så tillämpas också lagstiftningen. Om vi skriver denna lag hårdare, så kan enligt min mening fel ändå inte undvikas. Den som sysslar med lagstiftning i sitt arbete vet att lagtexten inte kan inrymma allt. Därför finns det i de allra flesta fall tillämpningsföreskrifter. Om kvinnan s att byta ut sin ti Sedan sade fröken Bergström i sin replik till mig: Vi har inte tagit ställning till hur lång tid som skall gälla i detta fall. Nej, det är att göra det enkelt för sig — om man nu menar allvar med vad man säger! Det är väl ändå så, som jag sade, att det är beroende på hur lång tid som förflutit när en anställd kommer till sin arbetsgivare och ber att få ledigt igen. Där deklarerade fröken Bergström sin personliga inställning, och jag vet inte om motionärerna står bakom den, att hon inte tror att det är så farligt att komma till arbetsgivaren och be om ledigt, om barnet har legat på sjukhus ett eller två år; man vill där inte ta ställning till tiden. Jag tycker att fröken Bergström använder litet svepande formuleringar. Syftet är säkerligen gott — jag har inte på något sätt betvivlat det. Men ett sådant förslag måste ändå underbyggas, om man skall tro på att det finns möjligheter att genomföra det. Fröken Bergström säger att jag har sagt att yrkandet är vagt. Nej, fröken Bergström, jag har inte sagt att yrkandet är vagt. Jag har sagt att man mycket vagt påstår att det är enkelt att lösa problemet genom en mindre justering i lagstiftningen. Man löser inte detta problem utan att både ha gjort upp om det med arbetsmarknadens parter och företagit ganska omfattande justeringar i lagstiftningen. Jag skall inte här diskutera fröken Bergströms tro på utredningar. Men är det då ändå inte så att vi i fortsättningen kan förvänta att ni inte kommer att begära utredningar i samma utsträckning som tidigare, eftersom ni inte tror på dem och inte vill avvakta resultatet av dem?
Herr talman! Nu tar fru Håvik delvis avstånd från utskottet. Utskottet ställer sig nämligen mycket positivt till motionen 964 och redovisar bl.a. vad familjepolitiska kommittén uttalat i denna fråga. Kommittén föreslår att en uttrycklig regel med den innebörd som motionärerna begär skall intas i lagen. Nu verkar det som om fru Håvik vore nöjd med lagen som den är. Vad utskottet säger är att man skall vänta med denna ändring tills familjepolitiska kommitténs förslag har behandlats vidare.
Herr talman! Bara ett par ord. Fru Håvik säger att vi inte vill ta ställning till hur lång tid ett barn skall få vara på sjukhus utan att modern går miste om sin rätt att få ledighet som ersättning för havande sledigheten. Jag sade i mitt föregående anförande att jag kan föreställa mig att det här kan bli fråga om olika tidsperioder. Jag menar att även om ett barn, som blivit sjukt strax efter nedkomsten, behöver sjukhusvård förhållandevis lång tid, då skall det finnas möjligheter för modern att därefter få den här motsvarande ledigheten. Det sista som fru Håvik drog upp hör egentligen inte alls till den här debatten. Hon sade att vi i fortsättningen inte kommer att tro på utredningar. Det är väl inte det som det är fråga om. Här gäller det förslag som vi har framlagt tidigare och som riksdagen faktiskt hade kunnat ta ställning till tidigare utan att avvakta utredningen, om man hade velat. I varje fall det ena förslaget stöds av ett enhälligt utredningsförslag, även om utredningen vill skjuta denna förändring på framtiden. Det styrker förslaget i motionen 986. Vi menar att man bör kunna ta ställning till det redan nu. Med den bedömningen har jag inte sagt någonting beträffande kommittéförslag i allmänhet.
Herr talman! Familjepolitiska kommittén har arbetat under en följd av år innan den framlade sitt förslag, och dessa frågor har varit föremål för behandling i kommittén under dess man har framlagt förslagen är dä ointressant. mycket omfattande arbete. När ör i detta sammanhang ganska Jag måste gå litet tillbaka i tiden till det ärende vi behandlade tidigare Nr 117 Onsdagen den översyn och få alla problem lösta på en gång och i ett sammanhang 15 november 1972 Gällde det bara lagen om allmän försäkring? Gäller det inte även dessa i dag. Då uttalade man att man är rädd för dellösningar, man vill göra en — frågor att man bör se över dem i ett sammanhang, såsom kommittén föreslår? Är det då vettigt att rycka ut denna bit och lagstifta om den i förväg och därmed kanske förrycka och försvåra det fortsatta arbetet?

Herr talman! Den reservation som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 34 behandlar studenternas sjukförsäkringsvillkor. Den berör alltså inte vad som i rubriken talas om som ”Ändrade regler för återbetalning av studiemedel” utan ingår i stället i det som i rubriken är benämnt ”m.m.”. Det beror på att den motion som ligger till underlag för betänkandet och reservationsyrkandet behandlar ett par olika saker. Man har delat upp denna motion i två olika betänkanden. Även till föregående års riksdag förelåg förslag till förbättring av studenternas sjukförsäkringsvillkor, och i den nu aktuella motionen begärs förslag till årets riksdag. Motionärerna hade därför väntat sig att frågan skulle ha kunnat komma upp till behandling tidigare under året än den nu gör. När frågan behandlades i riksdagen förra året — för nästan exakt ett år sedan; det var nämligen den 1 december förra året — avvisades motionen också av utskottet, som menade att motionen inte borde föranleda någon riksdagens åtgärd. Man visste då att en promemoria redan låg färdig på riksrevisionsverket, som hade fått uppdraget att utreda frågan 1967. Man kunde således vänta att ett förslag med anledning av den PM som riksrevisionsverket hade utarbetat skulle komma inom rimlig tid. Därför fanns det ingen reservation till utskottsbetänkandet förra året, men jag uttryckte i kammaren den förhoppningen att nya regler skulle kunna bli gällande från den 1 juli i år. Den PM som riksrevisionsverket utarbetat hade översänts till Kungl. Maj:t i februari månad. Därefter har promemorian tydligen sänts på remiss, men därutöver har det inte hänt någonting med denna utredning. Jag vill framhålla att man från studenthåll ser synnerligen allvarligt på långdragningen av den här frågan. Man är angelägen om att få en förbättring i sjukförsäkringsavseende, men det förefaller nu som om Kungl. Maj:t inte skulle ha särskilt bråttom att framlägga ett förslag.

Utskottsmajoriteten menar alltså att man bör avvakta hela den fortsatta behandlingen innan man tar ställning till den fråga som riksrevisionsverket har sysslat med ända sedan 1967. Jag uttryckte som sagt förra året förhoppningen att frågan skulle ha varit löst den 1 juli 1972.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

Herr talman! Först vill jag påpeka att utskottet i slutet av sitt betänkande säger: ”I likhet med motionärerna anser utskottet angeläget att frågan om sjukförsäkring för studerande, vilken varit föremål för utredning under ett flertal år, får en snar lösning.” Jag tycker det är angeläget att ta med även den delen när man citerar något av vad utskottet i övrigt har sagt i betänkandet. Jag vill också nämna någonting om varför denna försening har uppkommit. Det var så att riksrevisionsverket i samråd med centrala studiehjälpsnämnden fick utreda dessa frågor och de frågor som hör ihop med en utvidgning av sjukförsäkringsskyddet för de studerande. Riksrevi sionsverket överlämnade ett förslag till Kungl. Maj:t i februari månad i år. Det förslaget går i korthet ut på följande. s bli obligatoriskt sjukförsäkrade, och anslutningen till sjukförsäkringen skall ske kollektivt genom centrala studiehjälpsnämnden. Om en studerande inte uppbär studiemedel, skall möjlighet finnas till frivillig anslutning till försäkringen under förutsättning att studierna bedrivs vid läroanstalt som omfattas av studiemedelsförordningen. Sjukpenningen beräknas uppgå till 25 kronor respektive 13 kronor om dagen beroende på i vilken omfattning studierna bedrivs, och premierna beräknas uppgå till 35 respektive 19 kronor per termin; däri ligger 20 procent statsbidrag. I vad sedan gäller sjukpenning till studerande vid havandeskap säger riksrevisionsverket ingenting i sitt förslag, utan man hänvisar på den punkten till familjepolitiska kommittén. I kommitténs betänkande föreslår man såvitt angår kontantförmånerna en föräldraförsäkring. Nuvarande moderskapspenning och tilläggssjukpenning vid barnsbörd skall alltid utgå med minst 20 kronor per dag, och detta belopp är avsett att utgå till alla som väntar eller nyligen fått barn. I det fallet behöver man inte ta hänsyn till tidigare yrkesverksamhet, och det innebär, att även de studerande kommer att omfattas av denna ersättning. Om vi nu skall undersöka varför det har dröjt så länge kanske det i sammanhanget förtjänar att nämnas att sjukpenningutredningen, som hade att studera frågan och lägga fram ett förslag till beskattning av sjukpenningförmånerna, även hade att se på sjukpenningen till de studerande.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

Herr talman! Vid utskottsbetänkandet är ett särskilt yttrande fogat av herr Åkerlind. Utöver det jag har sagt i den motion som är bakgrunden till betänkandet har herr Åkerlind observerat det olämpliga i att abortfall och förlossningsfall förläggs till samma sal på klinikerna. Jag delar hans uppfattning. Det är ytterligare ett skäl för att man skall se på den här saken. Jag skall i dag inte yrka något annat än utskottet, med detta problem är både stort och viktigt, och jag önskar få säga några ord med anledning av utskottets betänkande. Detta betänkande är mycket kortfattat, och man kanske inte skall vänta annat. Utskottet relaterar bara vissa fakta. Någon oro uttrycks inte. Det kan motiveras med att man räknar med att det snart blir anledning att ta upp frågan igen Vid sammanträdet här i kammaren den 14 mars hade ett par andra ledamöter och jag en diskussion med socialministern i saken med anledning av två enkla frågor. Det är ganska intressant att se vad som då sades. Det var klart att man redan hade observerat att sjukvårdsresurserna är ansträngda, och socialministern sade också i svaret att socialstyrelsen i allt högre grad har uppmärksammat abortfrågan. Man hade haft en konferens i frågan. Vidare har justitieministern, utöver den ena utredningen som arbetar, tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att komplettera det utredningsmaterial som behövs för att ta ställning till frågan om en ny abortlagstiftning. Den gruppen arbetar alltså för närvarande. Jag skulle vilja citera litet från det papper jag har som talar om att den här arbetsgruppen är tillsatt. Bakgrunden till tillsättningen var att man väntade att antalet aborter i år skulle stiga till 28 000. Och så heter det ”Frågan om behovet av en närmare inventering och redovisning av de vårdresurser som det här är fråga om har bl.a. nyligen påtalats av sjukvårdsstyrelsen i Blekinge län i en skrivelse till socialdepartementet.” Vi ser alltså här att ute bland de ansvariga huvudmännen finns det frågor om hur vi använder resurserna. Jag fortsätter citatet ”Utvecklingen har vidare ökat insikten om nödvändigheten av en ytterligare intensifiering av åtgärder som har en abortförebyggande verkan. Detta är bakgrunden till att arbetsgruppen fått till uppgift att bl.a. undersöka olika metoder för att förbättra, informationen och rådgivningen om födelsekontroll.” Vidare står det något om allmän upplysningsverksamhet, och det är ju både bra och viktigt.

Jag tyckte att det inte var tillfredsställande. Jag skriver i motionen: ”Vi använder operationsrum och vårdsalar, undersökningsrum och kliniker, rådgivningscentraler — allt bekostat av allmänna medel. De alltmer liberaliserade bestämmelserna kommer att inom några år mångfaldiga antalet aborter, eftersom den allt friare praxis som tillämpas och ansvarskänslans borttagande kommer att föra med sig att antalet aborter bland barn under 18 år ökar. Våra ansträngda sjukhusoch vårdresurser, vår hårt arbetande stab av läkare och skötare kommer att dirigeras över från normala vårdoch operationsarbeten till aborter.” Allt vad jag sedan fått veta bekräftar just det som jag skriver i motionen. Jag tycker att man måste slå larm. Även om det är sant att denna fråga bearbetas så tror jag att det är anledning att understryka vikten av att någonting händer och händer snart. Jag har ett tidningsklipp här, som är så nytt som från den 27 oktober, där en överläkare uttrycker sitt bekymmer. Han säger: ”Patienter med cancer får vänta. Aborter går först. Är det riktigt att cancerfall får vänta på behandling medan vårdplatserna upptas av abortsökande?” Längre fram i artikeln säger han: ”Jag är inte ensam om att vara bekymrad. Många av mina kollegor delar min oro. Utvecklingen är katastrofal.” Jag tycker detta är någonting som trots att arbetsgrupper håller på att se över frågan just nu borde observeras mer än vad man gör i vårt land. Den här överläkaren tar också upp det förhållandet att just cancerfallen kan finnas bland de patienter som får vänta. Det är så många abortfall som bedöms som akuta och brådskande. Och han pekar på att det är mycket unga människor som söker abort. Han talar om 14—1S5-åringar som är föremål för ingrepp. Det är alltså en röst bland de många som riktar uppmärksamheten på ett alarmerande tillstånd. Ty man kan ju inte påstå att dessa förhållanden är tillfredsställande. Det säger väl inte utskottet eller någon annan heller. Men jag tycker att vi alltför likgiltigt ser på detta problem. Det talas i utskottsbetänkandet om att vi måste minska belastningen på våra resurser, och det vill jag gärna understryka. Det kanske också snart kommer att finnas läkare som vägrar att utföra de här operationerna. Jag vill påtala att man ofta ser i pressen att sjukdomar som cancer och havandeskap räknas till samma kategori och att man även talar om att det är en olycka att få barn och att det dessutom faktiskt har blivit en utbredd uppfattning, som en läkare uttryckte det nyligen, att det är fri abort här i landet och att aborter är ett legitimt preventivmedel. Så kan man alltså uttrycka det på sina håll. Nu är det inte min tanke att angripa de människor det gäller. Det finns säkert fall där abort under alla förhållanden måste få ske. Men de flesta av dem som söker abort, de som är 14—15 år t.ex., vet ju inte vilken fruktansvärd sak det egentligen är. Men det är inte deras fel utan det är samhällets fel. Det är vårt fel att det blivit som det är. Vi måste nu hävda livets rätt Det är alldeles riktigt, som det står i direktiven för de arbetsgrupper som bedriver utredningsarbete på detta område, att vi måste upplysa och vägleda i dessa frågor, och det gäller särskilt de mycket unga. Om upplysningen verkligen var effektiv och om vi på rätt sätt gjorde klart vad det gäller, skulle det väl inte heller dröja så väldigt länge innan det blev andra förhållanden. Jag vill också ta upp en sak till. Det gör ont i mig som människa och som kristen när man talar om att det i år ”bara” blir 25 000 aborter. Man hade räknat med 28 000, men antalet kanske stannar vid 25 000. Det verkar som en cynism — ”bara” 25 000. Vad har vi för mentalitet i vårt land? Jag menar att det finns rum för fler människor här i Sverige — eller gör det inte det? Jag pekar i motionen på risken för att vi får så många gamla människor och så få unga. Utskottet berör inte med ett ord detta förhållande. Någon har sagt mig att det är obarmhärtigt att ta upp en sådan här fråga. Man säger att kvinnan måste ha rätt till abort. Men jag menar att det måste vara obarmhärtigt att främja eller inte förhindra en utveckling, som hävdar kvinnans rätt till abort. En sådan utveckling är inte barmhärtig mot barnet och inte heller mot kvinnan själv. Den läkare som jag citerade pekar på att just de mycket unga, som kommer in för abort, löper risk att bli sterila för livet, som han uttrycker det. Det är inte heller barmhärtigt mot syskonen jag tror att det i många hem skulle behövas syskon. Jag vill till slut säga att det för mig helt avgörande är det klara bibelord som jag råkade höra just i dag under morgonandakten kl. 7.15 i Sveriges Radio: ”Ty du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i min moders liv. Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart — 3 — ”Du” i denna text är alltså Gud. Det är han som är livets herre, inte vi! Han är ensam herre över liv och död. Vi har fått livets gåva jag och du, vi som är här i kammaren. Och vi är alla tacksamma för den gåvan, inte sant? Vi är alla tacksamma för att vår mor bar oss och födde oss. Hur skulle vi då kunna önska att andra förmenas livet? Jag tror att denna debatt snart kommer att tas upp igen, men jag ville redan nu understryka de förhållanden jag nu anfört. Vi har också ett ansvar mot de cancersjuka och mot andra sjuka som nu får vänta men som normalt borde gå före när det gäller att få vård Man kan också fråga om det ofödda barnet är människa. Ja, svarar här Bibeln, och ja har kyrkan svarat i alla tider. Ja säger också medicinsk expertis och det säger också rättsexperterna i dag. Jag tror alltså inte att vi kan bli oeniga på den punkten Ö Tyvärr förefaller det att dröja innan abortutredningens förslag föranleder någon proposition det kommer kanske att skjutas upp till efter nästa val, och under tiden händer många olyckliga saker. Men i väntan på det kan vi i praktiken inte göra mycket annat än att uttala vår djupa oro och vår önskan om att vi snarast får en annan undervisning för Nr 117 Onsdagen den förälder och hur oerhört farligt och riskfyllt det kan vara att tänka på 15 november 1972 abort som en utväg i en sådan situation. oe sn Inrättande av våra barn och ungdomar och en annan anda i skolan. Vi måste tala om för de unga pojkarna och flickorna hur oerhört ansvarsfullt det är att bli
Herr talman! Jag tänker inte ta upp någon abortdebatt med herr Nilsson i Agnäs. Det är inte den frågan vi skall diskutera i dag. Den debatten får föras när förslaget till abortlagstiftning ligger på riksdagens bord. Beträffande sitt eget resonemang har herr Nilsson i Agnäs trots den mörkmålning han gav av den svenska sjukvården inte anvisat det ringaste försök till utvägar ur det problem det gäller. Under sådana förhållanden, herr talman, kan jag nöja mig med att yrka bifall till utskottets förslag. Bara en enda liten kommentar till resonemanget om de cancersjuka, som skulle få vänta därför att aborterna skulle ta så mycket av sjukvårdsresurserna i anspråk. Jag vill upplysa herr Nilsson i Agnäs om att det är gynekologiska specialister som gör dessa operationer, och de behöver sällan utföra några canceroperationer. Det låter väldigt bestickom att vården av cancersjuka människor får stå efter på grund av de många aborterna. I själva verket rör det sig inte alls om något ande när det ta sådant som herr Nilsson här har talat om.

ordförande tala om att jag inte har anvisat en enda utväg. Min motion efterlyser ju en utredning. Man står inför svårigheter, jag vänder mig som motionär till Sveriges riksdag, till dess experter, till dess socialutskott. Utskottet kan väl då inte vänta att jag slutgiltigt skulle ge anvisning om utvägar. Jag har antytt en sådan, när jag talat om att det djupast sett gäller att vårt folk, särskilt ungdomen, får veta mer; att man i skolan får lära sig känna livets okränkbarhet, det som är grundvalen för vår kultur och vårt samhälle. Det är vad motionen begär, djupast sett. När herr Karlsson i Huskvarna talar om de cancersjuka tår detta mot de uppgifter som överläkare Valter Haglund lämnat enligt tidningsreferatet den 27 oktober i år, som jag citerade. Doktor Haglund är överläkare vid kvinnokliniken i Uddevalla, och han säger faktiskt att det förekommer att cancerfall finns med i det här sammanhanget. Undersökningar kan bli uppskjutna därför att andra saker kommer före. Det kan vara någon som behöver undersökas, men resurserna är ansträngda, personalen är upptagen med annat, och undersökningen blir uppskjuten. När den en dag blir av, kan det vara för sent. Jag anser inte att jag har använt några överord.

Onsdagen den Herr talman! Framkomliga utvägar kan man knappast peka på innan 15 november 1972 en utredning har gjorts, men frågan är väl om det inte en dag kommer — — — =<kliniker som är speciellt avsedda för aborter. Vad herr Åkerlind tar upp i soon sitt särskilda yttrande och jag har kunnat kontrollera vid samtal efteråt är hur djupt deprimerande det kan vara för en barnaföderska att det på samma sal ligger en kvinna som väntar på abort. Det är faktiskt saker som vi inte utan vidare kan skjuta åt sidan. Jag tycker att herr Åkerlind här har pekat på något väsentligt. Vad beträffar framkomliga utvägar så Jag hoppas att de utredningar som finns skall komma fram till vissa förslag. Min motion var ett försök att om möjligt skynda på saken, för är det ju sådana jag efterlyser den är brådskande. Överläggningen var härmed slutad.

Herr talman! Det här ärendet har ju väckt en viss uppmärksamhet och det förslag som jag har framlagt i frågan har mer eller mindre medvetet förvanskats och vanställts. Därför kan det finnas anledning att säga några ord. Jag tror att jag skall börja med att ställa några frågor, som jag hoppas att utskottets talesman vill besvara: 1. Kan man med minsta utsikt till framgång lagstifta bort prostitutionen eller med andra medel få den att upphöra? 2. Är förhållandena för närvarande ur allmän samhällelig synpunkt tillfredsställande eller ens acceptabla? 3. Bör samhället passivt åse att förfallet breder ut sig utan att ingripa för att skapa bättre förhållanden? På alla tre frågorna svarar jag själv nej. Det tror jag att alla realistiska bedömare måste göra. Prostitutionen har väl funnits sedan mänsklighetens födelse, och den har snarast alltmer tilltagit. Jag tror att det t.o.m. står i utskottsbetänkandet att den har ökat i omfattning. Som alla vet är prostitutionen inte lagstridig. Den är accepterad av samhället, och min utgångspunkt är att prostitutionen såsom accepterad av samhället kommer att fortbestå, i vårt land liksom i andra länder. Frågan är bara i vilka former. Det är alltså frågeställningen. Att de förhållanden som nu finns inte kan vara acceptabla tror jag också att vi alla kan enas om, och det är det som har inspirerat mig till att vi Den tredje frågan bör, som jag ser det, besvaras med att samhället givetvis inte med ihåliga fraser och fromma förhoppningar kan åse hur förhållandena snarast försämras, hur träskmarkerna både vidgas och fördjupas och hur det sociala förfallet breder ut sig. Jag anser alltså att samhället måste göra någonting. Det som, herr talman, komplicerar den här frågan är naturligtvis att den berör ett ömtåligt ämne, som omges av tabuföreställningar i en hel del kretsar, oftast de — det kan jag tillåta mig att säga — som larmar mest örhållandena men som saknar ambitioner att verkligen angripa det onda vid roten. Man vågar inte göra det därför att det föreligger risk för att man då kan anses acceptera de förhållanden som finns och sanktionera en verksamhet som man djupast sett och av full övertygelse ogillar. Som jag ser det har utskottet draperat sig i denna sedlighetens mantel och på det sättet fjärmat sig från möjligheten att angripa problemet så att det verkligen kan få en hyfsad lösning.

Jag tar då alkoholmissbruket, som utan tvivel är vår största och allvarligaste sociala fråga. Vad gör samhället där? Man förbjuder inte saluförandet av alkohol — av det kloka och realistiska skälet att det inte skulle gå! Man gör alltså precis tvärtom i det fallet. Man engagerar sig i branschen; man säljer detta skadegörande gift — om jag får använda det uttrycket; man öppnar egna affärer dit människor kan gå och köpa detta samhällsnedbrytande gift; man tjänar dessutom, som vi vet, en bra slant på affären. På det förfaringssättet skulle man verkligen kunna applicera utskottets motivering till avstyrkande av min motion. Alkoholmissbruket medför ofta just allvarliga psykiska skador och livslång social misär. Hur många sönderslagna äktenskap, hur många misshandlade hustrur, hur många misshandlade barn, hur många mord, hur mångs självmord, hur många olyckor på våra vägar med dödlig utgång och med tragiska följder i övrigt har alkoholen på sitt samvete? Alkoholmissbruket medför massor av elände och tragik bortsett från den nationalekonomiska förlusten på grund av bortfall av arbetskraft. Allt det är verkligen allvarligt. Det vore intressant att höra vad socialutskottets ordförande säger om det missbruk som samhället sålunda direkt medverkar till. En människa kan varje dag eller ett par dagar i veckan gå och köpa brännvin och bli förstörd för all framtid — med alla de följder jag nyss har nämnt. Om det skall finnas någon logik i vad utskottet anför måste man väl snarast försöka ta initiativ till att ändra om hela lagstiftningen när det gäller alkohol. Samhället medverkar ju aktivt till att främja ett missbruk. Det är naturligtvis litet blåögt att tro att man kan klappa langarna och missbrukarna på axeln och säga: Var nu snäll och sluta med det här så skall du få socialunderstöd i stället! Det är ungefär vad utskottet kommer fram till när det gäller det problem jag har tagit upp. Hur blåögd kan man vara i socialutskottet? Det kommer väl ganska snart att läggas fram en proposition om att vi skall socialisera spel och dobbel — eller åtminstone auktorisera det, och naturligtvis också tjäna en slant på det. Spel medför också i många fall livsvarig social misär! Väldigt många exempel skulle kunna anföras på att människor har förstört hela sin och sin familjs framtid just genom speldjävulen, som vi kallar det. Om nu, herr talman, prostitutionen kommer att finnas kvar som ett samhällsproblem och förhållandena, som de nu är, är otillständiga och icke acceptabla — vad kan man då göra? Jag tror inte det är realistiskt att avfärda frågan med att säga att man skall tala om för dessa människor att ”det är mycket bättre att ni ägnar er åt en mera samhällsnyttig verksamhet; om ni slutar skall ni få socialhjälp ”. Jag tror inte att dessa människor är pigga på att byta ut tusenlappar mot tior. Det är naturligtvis tråkigt, men sådant är ju ändå livet. Vad återstår då annat än att samhället tar ett ansvar på detta område liksom på andra områden där det råder missförhållanden? Min motion innehöll begreppet statliga bordeller. Det var kanske inte det lyckligaste uttrycket. Bara den sammanställningen har ju kommit många att hoppa jämfota av moralisk indignation inget ont i det, det kan vara en nyttig kroppsrörelse. Men det är alltså en kombination som inte går hem. Jag vill gärna framhålla att det aldrig har varit något huvudönskemål för mig att det skulle vara just statliga bordeller. Mitt syfte har hela tiden varit att hyfsa till de förhållanden som finns och som kommer att finnas kvar om vi inte företar oss något —, att göra hållandena sundare och ta ett ansvar även för de människor som är inbegripna i denna verksamhet. Här används på något konstigt sätt en hysch-hysch-metod som inte alls löser problemen utan snarare konserverar dem. Som jag ser det är det enda rätta att plocka fram dessa svåra och ömtåliga problem i dagsljuset och angripa dem förutsättningslöst precis som vi gör med alla andra frågor. Prostitutionen kommer alltså, som jag ser det, att fortleva, och jag tror det är svårt att göra sannolikt att jag har fel när jag säger det. Många forskare anser dessutom att den fyller ett behov. Jag skall senare återkomma till det. I det s naste numret av de handikappades tidning finns en artikel som är väldigt intressant ur dessa aspekter. De handikappade är en grupp som jag tror att socialutskottet borde tänka ett ögonblick på. Alla talar så mycket om att vi skall hjälpa de handikappade, men det är mest i ord och mycket sällan i handling. Detta är ett område som för dem har en mycket allvarlig accent. Prostitutionen fyller i vissa avseenden ett behov, säger alltså många forskare. Då r det väl samhällets skyldighet att ta ansvar för även denna vrå av samhällslivet, inte genom formliga statliga bordeller — den tanken har man gjort sig lustig över på många sätt — utan snarare genom något slags samhällelig kontroll av den verksamheten, kalla det gärna auktorisation eller vad som helst. Då skulle hälsovårdande och sociala myndigheter kunna kontrollera verksamheten och se till att den hygieniska standarden är godtagbar, och sociala myndigheter skulle kunna sörja för att inte de som är verksamma inom prostitutionen hamnar i social misär. De kan inte lämnas utanför välfärdssamhällets omsorger. De kan räddas kvar i en mera människovärdig tillvaro, om samhället tar bort skygglapparna och träder in sanerande, kontrollerande och hjälpande. Om det funnes sådana här samhällskontrollerade inrättningar skulle man kunna förbjuda de skumrasktillhåll som nu finns — men först då, det vågar jag hävda. Dessa poseringsateljéer och sexklubbar innebär trots allt en fördel framför den gatuprostitution som vi tidigare hade och som utskottet framhåller har minskat i omfattning. Gatuprostitutionen är ändå det sämsta alternativet av alla. Där står verkligen flickornas liv på spel, och de är i mycket större fara än på klubbarna, där de aldrig är ensamma. Om det fanns en samhällskontrollerad verksamhet på detta område skulle man kunna förbjuda allt annat utan menliga följdverkningar. Men skulle man i dag förbjuda den nuvarande verksamheten, skulle läget bli ännu sämre än vad det är. Det gäller alltså att leda in verksamheten i så sunda och hyfsade former som möjligt, eftersom problemet alltid kommer att kvarstå. Vi måste göra det bästa möjliga av en svår problematik. Här hjälper, som jag har sagt tidigare, passivitet och fromma önskningar inte ett skvatt. Riksdagsledamöter som sedlighetsapostlar utan fotfäste i verkligheten räddar i bästa fall sina egna samveten, och i en del fall är kanske det meningen. Men samtidigt går de under som kunde räddas med mera handfasta och konkreta åtgärder. Det är, som jag ser det, situationen i ett nötskal. Jag menar, herr talman, att vi skall göra någonting här medan tid är. Vackra fraser och vackra tankar hjälper dess värre inte, utan här måste göras något påtagligt, något konkret, kanske t.o.m. något kontroversiellt — bara det hjälper. Jag har här ett, som jag själv vågar säga, konstruktivt förslag — det kommer att delas ut i bänkarna — där jag tar hänsyn till såväl vad som har 101 skrivits i utskottsbetänkandet och vad som har sagts i motionen av herr Källstad m.fl. som till vad jag har anfört i min egen motion.

siv uppslutning kring det här Jag hoppas, herr talman, på en ma yrkandet av alla dem som anser att förhållandena som de nu ter sig är otillbörliga och som verkligen vill få en bättre ordning. Jag hemställer därför om bifall till detta särskilda yrkande.